Fru talman! Hans Olsson har frågat mig mot vilken bakgrund jag först har förordat skattesänkningar, för att nyligen tala om möjliga skattehöjningar. Stabiliseringspolitik handlar om att anpassa utgifter och inkomster över konjunkturcykeln för att därigenom dämpa svängningar i arbetslösheten och produktionen. Stora konjunktursvängningar är mycket kostsamma för samhället. En kraftig lågkonjunktur slår ut produktivt kapital när företag går i konkurs. Perioder med hög arbetslöshet riskerar att leda till att kompetens förstörs. Det riskerar att leda till en varaktigt högre arbetslöshet. Sedan den finansiella krisens utbrott 2008 har läget i världsekonomin varit ansträngt. Detta har givetvis påverkat Sverige. Svensk ekonomi har dock visat stor motståndskraft, mycket tack vare regeringens åtgärder. Även under innevarande år behöver återhämtningen stöttas något, men i takt med att bnp och sysselsättningstillväxten tar fart och arbetslösheten minskar förskjuts tyngdpunkten från stimulansåtgärder mot finansierade åtgärder som stärker förutsättningarna för fler i arbete. Den ekonomiska politiken framöver handlar om att möta de långsiktiga tillväxtutmaningarna genom finansierade strukturella åtgärder. Vägen tillbaka till överskott måste anpassas efter hur arbetsmarknaden och resursutnyttjandet utvecklas. Efter en lång rad av finanspolitiska åtgärder för att stötta ekonomin väntas budgetutrymmet vara mycket begränsat de kommande åren. Det innebär att nya reformer i högre utsträckning än tidigare kommer att kräva finansiering. Det handlar bland annat om skatteåtgärder, men det är också viktigt med stram utgiftsgranskning och god utgiftskontroll. Avslutningsvis vill jag påpeka att regeringens politik har inneburit att resurserna till offentliga välfärdstjänster som exempelvis skola har ökat de senaste åren, även efter att hänsyn tagits till pris och löneökningar och till att befolkningen vuxit.

Fru talman! Det finns en klar fördel att bli lite äldre: Man får lite större överblick. Detta är den tredje borgerliga regering som jag har varit med om under min tid. Den första borgerliga regering som jag var med om var mellan 1976 och 1982. När vi tog över kommer jag ihåg att Kjell-Olof Feldt fick samla finansministrarna från Norden och berätta att Sverige måste devalvera med 16 procent. Den andra borgerliga regering som jag var med om var mellan 1991 och 1994. Den minns vi alla. Jag tror att det var så att när Sverige skulle betala ut 1 krona hade vi 50 öre och fick låna 50 öre. Nu är det dags för min tredje borgerliga regering och att stämma av lite grann. Jag började titta på vad Ekonomistyrningsverket säger, som är riksdagens och regeringens expertorganisation som ska hålla oss med fakta. De skriver att underskottet är "det största underskottet sedan överskottsmålet infördes". Det skrev man strax före jul. År 2006 hade Sverige ett överskott i de offentliga finanserna på 65 miljarder. Nu beräknas det bli 87 miljarder minus. Det är klart att det är oroväckande. Som svar på min interpellation om de här sakerna säger finansministern: "Stabiliseringspolitik handlar om att anpassa utgifter och inkomster över konjunkturcykeln för att därigenom dämpa svängningar i arbetslösheten och produktionen." Det låter jättebra. Men problemet, fru talman, är att finansministern inte har arbetat så i verkligheten. Vi hörde alldeles nyligen att det var dags att strama åt med skattehöjningar eftersom vi har en förväntad bnp-tillväxt i Sverige. Det lät ju riktigt och bra. Men om man går tillbaka och tittar är det så här: När regeringen tillträdde 2006 och fattade beslut om att införa jobbskatteavdraget hade Sverige en bnp-tillväxt på 4,3 procent. Då fattade finansministern beslutet att stimulera svensk ekonomi med ca 40 miljarder. Det var ungefär vad jobbskatteavdraget kostade. År 2007, när detta infördes, var tillväxten i Sveriges bnp 3,3 procent. Jag har tre slutsatser att dra. Det ena är att finansministern på den senaste månaden har gått någon form av kurs och lärt sig detta med konjunkturpolitik. Det andra är att försöken har misslyckats. Man trodde så enormt mycket på grundbulten i ekonomin, med jobbskatteavdraget, men det har misslyckats, och därför mörkar man. Eller också luras finansministern, men det tror jag inte. Jag tror helt enkelt att den ekonomiska politiken och grundbulten i den, jobbskatteavdraget, har misslyckats.

Fru talman! Problemet med Hans Olssons interpellation och det han också framför från talarstolen är att han tenderar att blanda ihop en lång rad olika saker, och då blir slutsatserna också något märkliga. Han blandar ihop att strukturåtgärder och konjunkturpolitik, och det som kanske är allvarligast är att han blandar ihop en prognosperiod och en konjunkturcykel. Poängen med hur man hanterar statliga finanser är att de ska vara i balans över en konjunkturcykel. Den rapport som han hänvisar till pratar om en prognosperiod, vilket är något helt annat. Över en konjunkturcykel, om man räknar in både högkonjunktur och lågkonjunktur, ska vi nå ett överskottsmål. Vi har - det är inte obekant för Hans Olsson - precis genomgått och är fortfarande kvar i en period av djup lågkonjunktur och den största svackan sedan 30-talet. Det är klart att den utdragna lågkonjunkturen frestar på finanserna. Att man ska stimulera ekonomin i det läget tror jag egentligen att vi är överens om. I alla fall är Alliansen och Socialdemokraterna överens om de grundläggande principerna. I Socialdemokraternas budget föreslår ni inte ett annat läge, där staten skulle ha stora överskott även i tider av lågkonjunktur. Det stämmer helt enkelt inte med fakta. Om man tittar på de offentliga finanserna ser man, Hans Olsson, att den offentliga bruttoskulden faktiskt har minskat med ungefär 3 procent sedan 2006 - så är det. Det håller inte att titta på ett enskilt år när man befinner sig i en lågkonjunktur, utan man måste titta över en längre period. När vi ser att vi nu förhoppningsvis närmar oss ett bättre läge i ekonomin är det också helt rätt att börja parera genom att sakta men säkert se till att vi återgår till ett överskott och når överskottsmålet. Det är lite intressant att se på olika roller för staten och kommunerna. Det anförs att välfärdssektorn har fått stå tillbaka, att det har varit stora problem. Det är helt enkelt inte sant. Statens roll är i första hand att säkerställa att vi har goda förutsättningar för att skapa jobb och tillväxt i Sverige, vilket staten också gör, bland annat genom jobbskatteavdraget. Du påstår att det har vaga sysselsättningseffekter, men internationell forskning och en lång rad utvärderingar visar på motsatsen. Det finns mycket tydliga jobbskapande effekter av jobbskatteavdraget. Statens roll är att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt. Det ger också ökade skatteintäkter. Då är det i första hand kommunsektorn - kommuner och landsting - som får ökade skatteintäkter, vilket också har skett. Vi kunde läsa i Dagens Samhälle för två tre veckor sedan om rekordintäkter till välfärden, där kommunsektorn har fått ökade skatteintäkter med 150, upp mot 160 miljarder kronor under alliansregeringen. Det är detta som är sanningen, Hans Olsson. Det staten gör stimulerar ekonomin. Det ger mer resurser även till välfärden. Den fråga som kvarstår och som man ställer sig är hur Hans Olsson egentligen ser på sitt eget partis budgetalternativ. Ert problem i nuläget är att ni saknar drygt 11 miljarder. Man kan titta på den budgetmotion som ni lade fram i höstas. Ni har från årsskiftet accepterat det femte jobbskatteavdraget, och det innebär att det finns ett hål på 11 miljarder. Då är frågan hur ni ska finansiera de satsningar som ni säger att ni vill göra, när pengarna inte finns.
Fru talman! Sverige är i mitten av ett europeiskt samarbete med europeiska länder, som vi har vår huvudsakliga handel med, som är inne i en djup kris. De senaste två åren har eurozonen uppvisat negativ tillväxt. Man stapplar nu långsamt upp på fast mark med en mycket svag tillväxt också under 2014 och 2015. Enligt EU-kommissionens bedömningar är det Sverige, Polen och Storbritannien som i år har högst tillväxt, och nästa år har Sverige högst tillväxt av alla europeiska länder, det vill säga högre tillväxt än USA och England och för den delen Polen, med undantag för Baltikum. Men Sverige tillhör alltså de länder som har högst tillväxt. När vi jämför tillväxt, sysselsättning, långtidsarbetslöshet och de flesta olika variabler vi kan titta på, inte minst reallöner, har Sverige klarat krisen bättre än andra länder. Det är många som frågar vad det beror på. Jag skulle vilja lyfta fram tre orsaker. Det första är att vi före krisen vidtog åtgärder. När vi kom in 2006 och 2007 gjorde vi omfattande förändringar av svensk ekonomi. Vi genomförde ett jobbskatteavdrag som fullt ut, krona för krona, var finansierat med åtgärder som ökade arbetsutbudet. Även 2008 gick vi vidare med ytterligare strukturella åtgärder som nära nog fullt ut var finansierade. Det gjorde att Sverige från 2006 till 2007 kraftigt ökade sitt finansiella sparande. Det ökade från någonstans runt 2 procent till nära nog 3 procent, samtidigt som vi genomförde viktiga strukturreformer. Vi använde alltså de goda åren för att förstärka den strukturella inriktningen. Det andra vi har gjort är att vi har fört en mycket keynesiansk politik. Under 2008, 2009, 2010 och så vidare har Sverige som nästan ensamt land kunnat fortsätta att stimulera efterfrågan genom hela krisen. Det är naturligtvis mycket positivt att man är så försiktig inledningsvis att man konsekvent kan återkomma år för år och stötta långsiktigt. Det tredje är att Sverige inte har fört en keynesiansk politik i den meningen att vi bara vräkt ut okontrollerade efterfrågestimulanser, utan vi har inriktat åtgärderna på just det som förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt och ekonomins funktionssätt långsiktigt. Det här är en politik som OECD - och senast nu i veckan Världsbanken, när de var här - men också IMF och kommissionen har konstaterat har gjort att Sverige har tagit sig igenom krisen i bättre skick. Man har i större utsträckning kunnat använda aktiva finanspolitiska åtgärder. Man har också vidtagit omfattande strukturåtgärder. Det är naturligtvis väldigt positivt. Nu är vi i valåret 2014. Vi ska alltså i den vårproposition som vi lägger fram förhålla oss till hela den kommande fyraårsperioden. Det är klart att det då är centralt att vi säger till väljarna att vi nu går in i en lite ny fas i den ekonomiska politiken, där det är centralt att krona för krona finansiera olika reformer. Det betyder inte att vi stramar åt politiken. Vad vi gör är att höja en del skatter för att också kunna öka en del utgifter. Det har naturligtvis en neutral effekt på efterfrågeläget. Det är naturligtvis tanken med den typen av åtgärder under 2015 och 2016. Då får vi ett gradvist genomslag för en starkare tillväxt som gör att Sverige åter går upp mot 1 procents tillväxt. Det här är ett typexempel på en väl genomförd stabiliseringspolitik. Det handlar om långsiktig tillväxt. Vi har kunnat stimulera genom hela krisen, och vi har upprätthållit god ordning i offentliga finanser. Vi är alltså i en sits som är relativt unik, till och med jämfört med våra nordiska grannländer. Det är en skuld som har minskat under krisen, och det är underskott som nu gradvis och utan åtstramningar kommer tillbaka till både balans och stora överskott. Det gör att Sverige i nästa lågkonjunktur kommer att stå väl rustat. Låt mig ta tillfället i akt att framföra en särskild varning. Vi behöver stå väl rustade nästa gång, för nästan alla våra grannländer är i dag mer skuldsatta än vad de var när krisen började. Behoven av skyddsvallar har ökat snarare än minskat.

Fru talman! Jag har en enkel fråga: Är det rätt att stimulera ekonomin om man har en bnp-tillväxt på 4,3 procent och prognosen är 3,3 till nästa år? Är det då rätt att stimulera den ekonomin? Sedan gäller det finansministerns diskussion om det offentliga finansiella sparandet. Det är faktiskt så att Sverige gick med överskott 2007 och 2008. År 2009 var det underskott. År 2010 var det plus minus noll. År 2011 var det plus minus noll. År 2012 var det minus 0,6. År 2013 var det minus 1,3. Prognosen för 2014 är minus 1,5. Så det stämmer inte. Men låt oss nu titta på hur jobbskatteavdraget har fungerat i verkligheten. Det viktigaste var sysselsättningen, arbetslösheten och så vidare. Ni pekade bland annat ut att man skulle försöka få ordning på ungdomsarbetslösheten och problemet med dem som stod långt bort från arbetsmarknaden. Det är alltid så, finansministern, att det är verkligheten som gäller. Vi kan då titta på ungdomsarbetslösheten. I januari 2007 var den 19 procent, säsongsrensad. I januari 2014 var den, säsongsrensad, 22,9 procent. Vi kan titta på långtidsarbetslösheten. Den var 25,3 procent i januari 2007. I januari 2014 var den 30,5 procent. Vi kan gå till ungdomsarbetslösheten, som egentligen är det viktigaste. Jag har kollat lite grann hur det ser ut i min valkrets. Vi kan titta på arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år. I Bollebygd är det plus 56 procent. I Tranemo är det plus 118 procent. I Mark är det plus 25 procent. I Svenljunga är det plus 42 procent. I Borås är det plus 17 procent. I Ulricehamn är det plus 7,95 procent. Det är resultaten i verkligheten, där vi befinner oss. Vi kan titta på långtidsarbetslösheten för samtliga ungdomar. I Mark är det 250 procents ökning under den här tiden. I Svenljunga är det 400 procents ökning. I Borås är det 10 procent. I Ulricehamn är det 13 procent. Det är verkligheten. Men då tänkte jag så här: Finansministern är från Katrineholm. Det kan ju vara så att det här är någon speciell ekonomisk funktion som fungerar hemma i Katrineholm. Därför tittade jag också på utvecklingen i finansministerns hemkommun. Arbetslösheten bland ungdomar i Katrineholm ökade mellan januari 2007 och januari 2014 med 35 procent. Jag har tyvärr inte siffrorna för långtidsarbetslösheten i Katrineholm. Ekonomin har gått från ett överskott på 65 miljarder till ett underskott på 85 miljarder. Arbetslösheten är högre på nationell nivå och på lokal nivå, speciellt bland ungdomarna, som skulle räddas med det här. Jag är egentligen en snäll person, men hur jag än anstränger mig kan jag inte säga att den ekonomiska politiken har lyckats med den tredje borgerliga regeringen. Det har blivit precis som med de andra jag har varit med om.

Fru talman! Problemet, Hans Olsson, är att det inte är särskilt relevant att titta på enskilda år. Återigen: Man måste titta på utvecklingen över en konjunkturcykel. Vi vet ännu inte hur lång konjunkturcykeln är, men enligt de prognoser som vi nu ser framför oss ser vi en ljusning i ekonomin. Vi får hoppas att den fortsätter. I så fall pekar siffrorna nu på att vi når överskottsmålet framåt 2018 och att vi då också når överskottsmålet under den här konjunkturcykeln. Vi kan titta över en längre period, utan att veta hur lång konjunkturcykeln blir. Det är fortfarande så, Hans Olsson, att den offentliga bruttoskulden har minskat med 3 procent sedan alliansregeringen tog över 2006. Det är ändå det som är relevant. Den offentliga bruttoskulden har minskat med 3 procent. Jag sade det två gånger i förra vändan, och jag säger det två gånger nu. Jag hoppas att poängen når fram. Jag säger det en femte gång: Den offentliga bruttoskulden har minskat med 3 procent sedan 2006. Vi är alla medvetna om att arbetslösheten fortfarande är ett stort problem. Det har inte undgått någon att vi har gått igenom den värsta lågkonjunkturen sedan 30-talet. Ett skäl till att vi relativt väl har kunnat möta denna utveckling i Sverige är de strukturreformer som alliansregeringen genomförde direkt efter övertaget 2006. Det var åtgärder som bidrog till att rusta Sverige väl för den kris som sedan kom. Om man tittar på mikronivå kan man se stora problem. LO-medlemmar har till exempel haft oerhört svårt att spara pengar på grund av det högskattesamhälle som har funnits. Den utvecklingen har vi nu förändrat. Frågan kvarstår. Socialdemokraterna har nu accepterat samtliga fem genomförda jobbskatteavdrag. I och med att ni har accepterat det femte har ni nu ett hål i er budget på 11 miljarder. Hur ska ni finansiera de reformer ni vill genomföra?
Fru talman! Vi är alltså inne på det sjunde året i en internationell lågkonjunktur. I år räknar EU-kommissionen med att Sverige tillsammans med Polen och Storbritannien, vid sidan av de rena tillväxtekonomierna, har högst tillväxt. Nästa år har Sverige högst tillväxt, högre än USA. Det här är det mönster vi har upplevt under hela krisen. Sverige har slagit praktiskt taget alla andra länder när det gäller tillväxtsiffror. Det är naturligtvis väldigt positivt. Detta beror på att vi har kunnat föra en väldigt aktiv konjunkturpolitik med en rimlig strukturell inriktning. Vi förberedde oss före krisen med mycket omfattande strukturåtgärder, med jobbskatteavdrag som finansierades och med tuffa åtgärder inom socialförsäkringar och a-kassa. Det gjorde att vi gick in i krisen med en bättre fungerande arbetsmarknad. Vi hade resurser att snabbt bygga ut de aktiva åtgärderna. Vi har kunnat förstärka konkurrenskraften för näringslivet. Genom att vi följde upp Socialdemokraternas avskaffande av arvsskatten med borttagen förmögenhetsskatt och viktiga insatser när det gäller lägre bolagsskatt har vi i dag ett bättre företagsklimat än vad vi hade före krisen. Vi har gjort breda och omfattande satsningar på utbildning och forskning. Det är en bra stabiliseringspolitik med en tydlig inriktning på att höja tillväxten. Vi går ur krisen med starkare offentliga finanser än nästan något annat jämförbart land. Det är naturligtvis positivt. Sverige har aldrig stått så väl rustat som i dag, och det är naturligtvis bra. Låt mig dock påpeka att Hans Olsson inte nämner med ett ord hur Socialdemokraterna ser på utgångspunkterna för den ekonomiska politiken. Gäller nu krona för krona, reser det frågor när Socialdemokraterna har tappat sin finansiering via jobbskatteavdrag och då har ett hål i sin budget på 10 miljarder. När får vi redovisningen? Kommer man att föreslå antingen nya skattehöjningar eller nedskärningar i sin politik? När Socialdemokraterna ser att det finns en tillväxt i ekonomin, varför väljer man inte att ompröva de åtgärder man har föreslagit? Vi har föreslagit en del skattehöjningar. Vi höjer skatten på sprit därför att det är besvärligt när människor dricker. Vi höjer skatten på tobak därför att det är dumt att människor röker. Socialdemokraterna höjer skatten framför allt på ungdomar. Det räcker att fråga om Socialdemokraterna anser att Sverige har för många ungdomar som arbetar. Är de bekymrade över att svenska företag anställer för många ungdomar? Anser Socialdemokraterna att ungdomar finns i för stor utsträckning på arbetsmarknaden? Det är svårt att se logiken. Det finns ett stort hål på 10 miljarder. Man redovisar inte för väljarna hur man tänker finansiera hålet. Sedan är det fråga om skattehöjningar som riktar sig just mot ungdomars sysselsättning. Är det inte bättre att rikta in sig på spriten, tobaken och koldioxiden, som vi föreslår? Är det inte bättre att Socialdemokraterna säger att den här regeringen faktiskt är klokare när det gäller skatterna?

Fru talman! Jag vet inte vad Anders Borg menade med att fråga om det är bättre med sprit eller jobb. Logiken är också svårare att begripa. Jobbskatteavdraget är nu uppe i 99 miljarder per år. Avdraget och alla andra skattesänkningar ska användas för att lösa problemen med ungdomsarbetslösheten - men den stiger på nationell nivå och i varje kommun vi har kontrollerat. Vad är det för logik? Det är ingen logik. Fru talman! För ett tag sedan råkade jag slå på tv:n och såg ett program som heter Lyxfällan . Programmet handlar om människor som helt enkelt inte klarar av sin ekonomi. De fick anmäla sig till programmet, och det kom dit några ekonomer som hjälpte dem att reda ut situationen. Nu har regeringen gått från 65 miljarder plus till ett minus på 87 miljarder. Regeringen har sålt gemensamma tillgångar för 160 miljarder. Regeringen har bränt arvet, sålt familjesilvret och lever på lånade pengar. Jag undrar om det inte är dags att anmäla regeringen till programmet Lyxfällan så att man får hjälp att reda ut sin ekonomi.
Fru talman! Låt oss vara tydliga med redovisningen av Sveriges offentliga finanser. Sverige har starkare finansiellt sparande än nästan alla jämförbara länder. Sverige går snabbare tillbaka till balans och överskott än nästan alla jämförbara länder. Sverige har nästan ensamt tagit sig igenom krisen med sänkt statsskuld. Sverige har en statsskuld som är lägre än i praktiskt taget alla jämförbara länder. Sverige har en bättre långsiktig uthållighet än praktiskt taget alla jämförbara länder. Sveriges offentliga finanser har i relativa termer aldrig , såvitt jag kan minnas, stått så starka som i dag. Vi kan möjligtvis gå tillbaka till åren efter andra världskriget när andra länder var djupt skuldsatta och hitta situationer där Sverige i relativa termer var så starkt som i dag. Men jag skulle tro att under de senaste 30-40 åren har Sverige aldrig stått så starkt som i dag. Samtidigt har vi fört en aktiv konjunkturpolitik och höjt den långsiktiga tillväxttakten i ekonomin. Hans Olsson frågar mig om logiken. Jag ska försöka förklara logiken i hur vi har tänkt när regeringen nu har föreslagit en del skattehöjningar. När vi höjer tobaksskatten tänker vi oss att rökning är skadligt. Vi tror att om vi höjer skatten kommer människor att röka något mindre. Priset på cigaretter går upp, och när priset går upp minskar i normalfallet konsumtionen. När vi höjer skatten för koldioxidkomponenten i fordonsskatten är tanken att människor ska välja bilar som har lägre koldioxidutsläpp därför att skattebelastningen då blir lägre. När det gäller pensionssparandet är tanken att det är bra att människor arbetar. Då ska det inte finnas ett särskilt gynnsamt sparande för dem som vill lämna arbetsmarknaden. Är logiken att särskilt höja arbetsgivaravgiften för unga att det anställs för många unga eller att det finns för många företag som vill se unga arbeta? För mig är den logiken svår att förstå. Men, fru talman, det får vi fortsätta att debattera under valrörelsen.